Herr talman! Jag blir litet bekymrad när jag lyssnar på statsrådet.

Men det är inte så! Jag hoppas att statsrådet skall lyssna på Socialdemokraternas kritik, men framför allt på den kritik som jag vet har förts fram och kommer att föras fram och varningarna om vad omläggningen av politiken kommer att leda till.
Herr talman! Det verkar som om vi inte kommer så mycket längre i debatten. Jag tycker inte heller att det är rimligt att lägenheterna kostar 12 000 kr. i månaden. Däremot tror jag att orsakerna är andra än dem som Bo Lundgren pekar ut. Jag har fortfarande inte hört något om den monopolsituation som i dag råder när det gäller byggmaterial. Socialdemokraterna gjorde faktiskt en hel del för att vidta åtgärder mot den situationen. Bo Lundgren säger nu vad en lägenhet kan kosta utan subventioner. Moderaterna har uttryckt att de vill avskaffa systemet med bostadssubventioner. Jag fick inget svar på vad det är för slags bostad ungdomar med 5 500 kr. i månaden skall hyra. Det kan inte vara en normal lägenhet med dagens bostadsstandard. I stället är det en lägenhet som dels är betydligt mindre, dels har betydligt lägre standard. Det är vad ungdomarna skall få nöja sig med i framtiden och vad som är beskedet till ungdomarna i dag.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tyckte att det var angeläget att ställa frågan till statsrådet, eftersom jag vill peka på hur viktigt det är med de budskap statsrådet går ut med. Bo Lundgren var tvärsäker den 16 mars. Statsrådet sade att kilometerskatten måste slopas, inte förändras eller utvecklas, inte anpassas eller ersättas -- måste, inte kan, slopas. Den utredning som Bo Lundgren kommenterar är inte lika tvärsäker. Utredningen säger bl.a. att det bör understrykas att EG:s regler förändras successivt. Därav följer att den diskussion om vilka krav på förändringar som ett EG-medlemskap förutsätter är förenad med en betydande osäkerhet. Litet eftertanke, ödmjukhet och analys vore klädsamt. Det är helt klart att Bo Lundgren inte gillar kilometerskatten. Det är också klart att vi kan behöva diskutera, utreda och analysera kilometerskatten. Men det går inte att vara så tvärsäker, som Bo Lundgren var i pressmeddelandet. Det finns ett ökat intresse inom EG för modeller liknande den svenska kilometerskatten. För två veckor sedan kom ett exemplar av the Green Paper, där behovet av ökad beskattning inom transportsektorn tas upp. Karl van Miert har uttalat sig för den färdlängdsberoende beskattningen som kommenteras i svaret. Det är bra att statsrådet är litet mer ödmjuk i svaret än vad han har varit i pressmeddelandena. Är statsrådet nu beredd att ta avstånd från sitt mycket tvärsäkra påstående i pressmeddelandet? Borde inte statsrådet ägna det största arbetet åt att på alla sätt försöka säkra de grundläggande krav som finns i det svenska skattesystemet?

Herr talman! Det var inte tjänstemännen som gjorde uttalandena. Uttalandena i pressmeddelandet var direktcitat av statsrådet Regeringen har ett ansvar och vi har ett ansvar som enskilda riksdagsledamöter för att föra en saklig och ödmjuk diskussion och ge information inför svenska folkets ställningstagande till svenskt EG inträde. Det finns en mängd frågor som är svåra och som behöver analyseras, och det finns regler som behöver ändras. Men ingen av oss har rätt, allra minst den som representerar regeringen, att göra förhastade och för tvärsäkra uttalanden. Det finns en tendens till att regeringsföreträdare på område efter område använder EG och EG:s nuvarande regelverk som en murbräcka för att genomföra sin egna syften. Det är utomordentligt farligt.

Herr talman! Är det ändå inte, Bo Lundgren, intressant att man inom EG diskuterar modeller motsvarande den svenska kilometerskatten? Den kan förmodligen inte bli kvar identisk sådan den är, men statsrådet sade ju bara slopa, inte förändra, inte utveckla och inte ifrågasätta. Jag vill erinra statsrådet om att det, även om statsrådet tycker att det är kul att sänka skatter, många gånger också finns faror. Det har visat sig att effekten av de skattesänkningar som statsrådet föreslog i budgetpropositionen var förödande, bl.a. på utbildningsområdet och när det gäller sjukförsäkring, sysselsättning och andra viktiga områden för medborgarna.

Herr talman! Uppriktigt sagt, herr statsråd: Hur många nya jobb har åstadkommits sedan den borgerliga regeringen tillträdde? Människorna är oroliga och skakade över det sysselsättningsscenario som finns inför framtiden. AMS har gett mycket allvarliga varningar. Jag vill åter ställa den fråga till statsrådet som jag började med: Är statsrådet för sin del beredd att i samverkan med olika länder inom EG arbeta för modeller motsvarande den svenska kilometerskatten?

Herr talman! När statsrådet i höstas presenterade sin skattepolitik för tillväxt, gjorde statsrådet utfästelser om att propositionen skulle leda till kraftigt ökad sysselsättning. Jag kan bara konstatera att vi inte sett några sådana effekter. Det vi har sett är att t.o.m. borgerliga ekonomer i dag varnar för den efterfrågedämpande politik som den borgerliga regeringen bedriver. Det vi har sett är att några människor som har det gott ställt har fått det ännu bättre ställt. Skattepolitiken är komplex, Bo Lundgren. Det är inte så enkelt som att bara sänka skatter. Man måste faktiskt titta på effekterna av en svag finanspolitik och en efterfrågedämpande politik i en lågkonjunktur.

Her talman! Det förefaller som om Bo Lundgren inte längre har så många ekonomer att referera till. Jag konstaterar bara att det i den här debatten har klargjorts att verkligheten när det gäller kilometerskatten inte är så enkel som Bo Lundgren i sitt korthuggna uttalande i pressmeddelandet gav uttryck för. Det pågår faktiskt inom EG en diskussion om någon form av vägberoende beskattning. Sedan finns det anledning för oss till en fördjupning och en analys för att se efter hur vi bör agera fram emot 1995. Men jag vädjar än en gång till statsrådet angående nästa pressmeddelande: Läs det litet noggrannare! Tänk efter litet mera! Det skadar inte att regeringen försöker att vara saklig i sin EG

Herr talman! Jag vill bara än en gång för statsrådet läsa upp vad som står i utredningen: ''Det bör understrykas att EG:s regler förändras successivt. Därav följer att den diskussion om vilka krav på förändringar som ett EG-medlemskap förutsätter är förenad med en betydande osäkerhet.''

Herr talman! Man kan inte, herr statsråd, göra några tvärsäkra bedömningar.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att förtidspensionsbestämmelserna ändras så att det blir möjligt att erhålla 25 % sjukpension. om allmän försäkring kan förtidspension utbetalas i form av hel, halv eller två tredjedels pension. Inom sjukpenningförsäkringen är däremot ersättningsnivåerna kvarts, halv, tre kvarts och hel sjukpenning. Frågan om införande av motsvarande nivåer inom förtidspensioneringen har diskuterats av såväl rehabiliteringsberedningen som pensionsberedningen . De båda beredningarna kom till delvis olika resultat. Frågan bereds därför vidare i socialdepartementet. Jag anser emellertid att starka skäl talar för att ersättningsnivåerna inom sjukpenningförsäkringen och förtidspensionsförsäkringen motsvarar varandra och avser därför att återkomma med förslag i den riktningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att det var positivt. Jag vill ställa en följdfråga. Hur lång tid kan det ta innan det kommer ett förslag från regeringen? Jag förstår att det är svårt för statsrådet att ge ett konkret besked. Men det skulle ändå vara bra om vi i detta sammanhang kunde få någon tidsplan. Jag ser det som mycket angeläget att vi får till stånd denna förändring. Genom att ge möjlighet att få 25 % förtidspenion och kunna arbeta 75 % kan vi höja livskvaliteten för väldigt många. Det gäller t.ex. reumatiker. Jag hänvisar i min fråga till ett uttalande från Reumatikerföreniningen i Jönköping. Men det är inte bara fråga om reumatiker, utan detta gäller också många andra grupper som inte har möjlighet att arbeta en hel dag. För dem skulle 25 % pension och 75 % arbete vara positivt. Jag ser detta som positivt också rent samhällsekonomiskt. På detta vis kan människor vara ute i arbetslivet till 75 % i stället för som kanske nu är fallet vara pensionerade till 50 %. Även dessa aspekter talar för att vi bör få till stånd denna förändring. Tror statsrådet att det kan finnas förutsättningar för att riksdagen får ett förslag inom rimligt tid, och i så fall när?
Herr talman! Först till frågan om de ekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenserna. Det har under tidigare utredningsarbete, förutom de positiva effekter som Göte Jonsson nu talar om, också nämnts att en och annan som i dag eventuellt inte berörs av någon pensionsregel alls skulle få möjlighet till dennna kvartspension. Jag skulle kunna tänka mig att det i detta sammanhang som i så många andra finns både plus och minus. Icke desto mindre har Göte Jonsson och jag mycket likartade uppfattningar i den här frågan. När det gäller frågan om tidsplanen är det min ambition att regeringen, kanske i samband med någon annan proposition, skall kunna ta upp frågan redan till höstriksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det beskedet. Jag tror att det är väldigt många som ser fram emot ett sådant förslag med stor förväntan. Det kommer också att innebära att vi kan höja livskvaliteten för många som i dag inte har denna möjlighet.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av de diskussioner som förts om att sätta viktgränser för livsuppehållande åtgärder för nyfödda. Jag deklarerade omedelbart när frågan kom upp att jag anser detta vara ett orimligt förfarande och att jag förutsätter att socialstyrelsen inom ramen för sitt allmänna tillsynsansvar uppmärksammar frågan. Den utredning om prioriteringar inom hälso och sjukvården som regeringen fattat beslut om kommer också i sitt arbete att ta upp frågor av den här typen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är djupt olyckligt att det uppstår sådana här prioriteringsdiskussioner när det gäller hälso och sjukvården. Det påminner om f.d. öststatsmodeller, som nu tack och lov har övergetts. Min uppfattning är att man inte kan väga liv mot pengar. Det framgår också av svaret att regeringen delar den uppfattningen. Det hindrar inte att det ändå flammar upp sådana här diskussioner. Men jag vet att statsrådet har gått ut i pressen och bestämt tagit avstånd från detta. Jag tycker att man bör påminna om Hippokrates gamla regler. Där sägs: Jag skall använda den behandling som jag enligt min förmåga och mitt omdöme anser vara till mina patienters bästa och undvika allt som är skadligt och illasinnat. Nu säger statsrådet att han förutsätter att socialstyrelsen inom ramen för sitt tillsynsansvar tar upp den här frågan. Men jag undrar ändå om det inte skulle behövas en debatt, en offentlig hearing av något slag, där man tar upp just dessa frågor om information kring etik och prioriteringar.
Herr talman! Regeringens förhoppning med den utredning vars direktiv fastställdes innan dessa händelser togs upp i massmedia är att bidra till en bra debatt i de frågor som nu diskuteras i många länder runt om i världen, dvs. hur vi skall använda sjukvårdsresurserna. Jag har i mina inlägg genom åren i denna diskussion redovisat en positiv syn på möjligheterna att förena en generell välfärdspolitik med en hygglig offentligt finansierad sjukvård utan att behöva göra inskränkningar av denna typ. Däremot förekommer i andra länder, inte minst i USA, mycket långtgående förslag om ransoneringar av sjukvården. Jag har stora förhoppningar att denna utredning kommer att bidra till en god diskussion om detta. Vad sedan gäller att jag förutsätter att socialstyrelsen uppmärksammar den här typen av frågor i sitt allmänna tillsynsansvar, anser jag att jag har underlag för den ståndpunkten inte minst i de uttalanden för massmedia som generaldirektören för socialstyrelsen gjorde på ett mycket tidigt stadium.
Herr talman! Jag tackar för det förtydligandet. Min långa erfarenhet av arbete inom hälso och sjukvården gör att jag vet att dessa diskussioner uppstår då och då. Framför allt kom dessa uppfattningar till tydligt uttryck när möjligheten att rädda dessa för tidigt födda barn uppkom. Också då fördes liknande diskussioner. Vi bör vara mycket uppmärksamma så att man inte ställer upp regler för prioriteringar. Den här gången gällde det vikt hos nyfödda barn, andra gånger kan det gälla äldre. Med det svar jag har fått nu i dag känner jag mig mer trygg. Men man får aldrig släppa denna debatt om etik och moral även i hälsooch sjukvården. Man skall inte väga liv mot pengar.

Herr talman! Bruno Poromaa har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga en fortsatt produktion för LKAB om Ovakos verksamhet i Luleå läggs ner. Åke Selberg, Sten Ove Sundström och Leif Marklund har på olika sätt och i olika frågor frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att produktionen vid Ovakos anläggningar i Luleå skall fortgå. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har i olika sammanhang -- bl.a. här i riksdagen den 26 november 1991 som svar på en likartad fråga -- sagt att det ankommer på företagens styrelser och ledningar att besluta om den framtida inriktningen och utvecklingen av verksamheten. Detta gäller för såväl privat ägda som statligt ägda företag. Jag ser därför ingen anledning att ingripa i denna beslutsordning, som också gäller för det nu aktuella företaget.
Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för det korta och gemensamma svaret. Anledningen till min fråga är att jag som LKAB anställd känner en viss oro för SSAB och Östersjöländerna. Minskar nu leveranserna till SSAB som en följd av Ovakonedläggningen måste självfallet LKAB söka sig andra marknader. Östersjömarknaden är begränsad, varför det kan bli fråga om fjärran belägna länder. Leveranserna av Malmbergsmalmen får då ske över Narvik, med allt vad det innebär i ökade kostnader för Malmbergsförvaltningen. Den arbetar redan nu under mycket hårt ansträngda förhållanden. Jag tycker att svaret var alldeles för magert. Jag kan sammanfatta statsrådets svar på följande sätt: Jag gör helt enkelt ingenting.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det var ett mycket tunt svar, vilket i och för sig inte var oväntat. Anledningen till min fråga är väl känd, nämligen nedläggningen av Ovako Steel. Här står nu 600 jobb på spel. I förlängningen kan det röra sig om ca 2 000 jobb i Luleåregionen. Detta sker dessutom i en region som redan tidigare har en oerhört bekymmersam situation på arbetsmarknaden. Till SSAB:s och Ovakos anläggningar i Luleå sker en mycket stor pendling från andra orter inom fyrkanten Boden--Luleå--Piteå--Älvsbyn. I stora delar av detta område är också näringslivet i många fall ensidigt. Här har företagarna och kommunerna satsat ganska stora pengar för att förändra den bilden och utveckla företagandet, framför allt småföretagandet. De är i dag i mycket stor utsträckning beroende av vad som händer med Om det blir en nedläggning kommer det genom legotillverkningen att drabba småföretagarna mycket hårt. Detta blir också mycket svårt att reparera. Jag vill än en gång ställa frågan: Kommer verkligen regeringen inte att vidta några åtgärder för att lindra dessa effekter eller för att detta företag skall kunna fortsätta sin verksamhet?
Herr talman! Också jag får tacka näringsministern för svaret på min fråga. I slutet av svaret säger statsrådet att det inte finns någon anledning att ingripa i beslutsordningen. Jag tror inte att det är någon som krävt att statsrådet skall gå in i företagens styrelser och gripa in i den processen. Men detta innebär stora kostnader för samhället. Det kan vara värt att ytterligare pröva förutsättningarna för någon form av fortsatt produktion. Staten är trots allt ägare till ett av dessa företag, och det finns anledning att jämföra de kostnader som sparas vid en nedläggning gentemot de kostnader som samhället i alla fall måste ta på sig. Om samhällskostnaderna vid en nedläggning överstiger kostnaderna för att pröva fortsatt drift är det märkligt att statsrådet inte vill engagera sig i frågan. Därmed är inte sagt att man skall gripa in i företagens beslutsordning. Man kan skapa engagemang även på andra sätt för att påskynda processen. Det var just av den anledningen som Luleå kommunfullmäktige samlades till ett extra sammanträde fredagen den 20 mars. Fullmäktige vädjar till regeringen att aktivt och i samverkan med de inblandade företagsledningarna söka lösningar som innebär att verksamheten i Luleå kan fortsätta i någon form. Detta med att ha en aktiv regering innebär inte nödvändigtvis att näringsministern direkt måste blanda sig i styrelsearbetet. Det kan innebära att regeringen aktivt sammanför parterna och får dem att förstå att kostnaderna i ett sådant här sammanhang kan överstiga besparingarna om man bara helt drastiskt lägger ner verksamheten i stället för att ge åtminstone delar av verksamheten en ny chans. Sådana initiativ kan en näringsminister ta utan att direkt blanda sig i beslutsordningen i företagen. Det förvånar mig att statsrådet inte än så länge har upptäckt det. Men det är ännu inte för sent.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret, som jag närmast vill beteckna som ett standardsvar. Man känner ganska exakt igen den slutsats som näringsministern drar i sådana här fall från de svar som givits på de frågor som tidigare ställts i kammaren, dvs. att man från departementen absolut inte vill ta något som helst ansvar när det gäller stora nationella frågor av den här typen. Som Sten-Ove Sundström tidigare har påpekat är detta en region som redan är mycket utsatt, en region där man i dag skulle haft en arbetslöshet på 10 % om vi inte haft en väl fungerande arbetsmarknadsutbildning och gjort arbetsmarknadsinsatser. Här kastas ytterligare ett stort antal människor ut i kylan. Då ställs faktiskt krav på en regering som är vald av Sveriges folk att den tar tag i frågor av den här typen. Det är som Sten-Ove Sundström har sagt här: Vi kräver inte att man går in och tar över styrelsens jobb. Men vi kräver att regeringen faktiskt tar ansvaret när marknadskrafterna visat sig totalt oförmögna att ta det samhällsansvar som bör tas. Jag måste få ställa en fråga till ministern. Anser inte ministern att SKF och SSAB bör ta sitt ansvar? Anser inte ministern att även departementet bör vara med i diskussionen?
Herr talman! Jag anser inte att departementet skall gå in i diskussionen och tvinga företagen att göra saker som icke är normala och rimliga i sig. Sten-Ove Sundström säger att jag skall sammanföra parterna. Det är redan gjort. Jag har talat med bägge företagsledningarna för att försöka se om det finns några konstruktiva saker vi skulle kunna bidra till. Men det här är två börsnoterade bolag. Det är styrelserna som har förvaltningen och skyldigheten att förvalta bolagen på bästa möjliga sätt mellan bolagsstämmorna. Det försöker de göra i dag. Vi har förtroende för SSAB:s styrelse och ledning. Därför anser vi att det är de som skall avgöra om det här är bra åtgärder för SSAB eller inte. Vi vill därför att de skall fatta de beslut som är erforderliga och riktiga. Jag skulle självfallet gärna se att Ovako Profiler kunde fortsätta att drivas som företag i Luleå. Men det kan aldrig ske med statssubventioner och statsstöd eller genom att man ställer andra krav på företaget som skulle kunna innebära statssubventioner. Det skulle slå mot svensk export av stål. Vi skulle hamna i en industristödsdebatt. Det skulle hota den svenska stålindustrins framtid. Det är det sista vi vill åstadkomma.
Herr talman! Man frågar sig onekligen om näringsministern har använt hela sin fantasi för att vidta åtgärder. Jag är övertygad om att om vi hade fått behålla den tidigare socialdemokratiska regeringen hade den varit aktiv på ett helt annat sätt än vad den nuvarande regeringen och näringsministern har visat sig vara. Hade näringsministern och hans parti under valrörelsen svarat på ett sådant sätt som man gör i dag, hade många säkerligen varit bedrövade och icke lagt sin röst på de partier som i dag har regeringsinnehavet. Hur hade t.ex. situationen sett ut för LKAB och Norrbotten om vi hade fått behålla en borgerlig regering efter 1982? Då fick vi en handlingskraftig regering som visade att det fanns förutsättningar och möjligheter att skapa förutsättningar för t.ex. LKAB. I dag är LKAB ett solitt företag. Man har hitintills klarat sig bättre genom lågkonjunkturen än vad andra företag har gjort.
Herr talman! Låt mig också understryka att vi aldrig har begärt att näringsministern skall gå in i styrelserna och styra på det sättet. Här finns satsningar för flera hundra miljoner som håller på att gå till spillo på Ovako Steels anläggning. Visst måste samhället också, om det alls är möjligt, hjälpa till och stärka dem så att de blir nyttjade. Läget är mycket svårt nu, men det ursäktar inte att regeringen sitter med armarna i kors och inte gör någonting. Vi kräver att regeringen går in och försöker att på olika sätt hitta vägar ut ur den här svåra situationen. Vi anser att man inte får vara så okänslig som näringsministern nu är, med den katastrof som är på väg på sysselsättningsområdet, om man har regeringsinnehavet.
Herr talman! Det är ingen som har krävt att regeringen skall gå in med något stort statsstöd i det här sammanhanget. Det är inte något nytt att det är en mycket farlig väg att gå in med stora statssubventioner när det gäller stålindustrin. Det har det varit under ganska lång tid. Det är inte någon nyhet i sig, och vi har inte heller begärt det. Vad vi har begärt och vill att regeringen gör i det här sammanhanget, är att den värderar de kostnader som kommer att uppstå om man lägger ner verksamheten. De 2 000 människor som är berörda kommer att fresta på samhällets insatser i form av AMS och regionalpolitiska åtgärder. Man kommer sannolikt mycket billigare undan om man väljer att fortsätta delar av produktionen. Men då krävs det inte bara en första kontakt, näringsministern, utan också att man går in och trycker på parterna. Staten är fortfarande ägare till SSAB, även om näringsministern inte vill det. Med tanke på SKF:s utveckling kommer man säkert att också där vara beroende av vad regering och riksdag tycker och tror i framtiden. Litet mer aktivitet på det här området, näringsministern, skulle lösa problemen för oss alla.
Herr talman! Det var i alla fall en viss uppmjukning att höra näringsministern säga att det skulle vara roligt om man kunde ge möjligheter för Ovako att finnas kvar i Luleå. Det är första gången jag har hört det uttrycket, och det tycker jag är bra. Men tiden rinner i väg, näringsministern. Tiden går fort, marknadsstörningen har börjat synas och snart är loppet kört. Då ställer vi kravet att man även som minister går in och gör vad som göras kan, utan att för den skull gå in med subventioner. Man kan väl tänka sig att staten går in och erbjuder ett villkorslån för att hjälpa till så att ägarna kan ta sitt ansvar. Då skulle man möjliggöra ett övertagande av Ovako i Luleå.
Herr talman! Vi skulle gärna se att Ovako Profiler drivs vidare, men det får inte ske på ett sådant sätt att det kan hota övrig svensk stålindustri eller SSAB Luleå eller över huvud taget SSAB:s fortsatta verksamhet. Vi har den uppfattningen att industristödspolitiken är slut. Vi skall ställa samma krav på privata som på statliga företag. Regeringen skall icke gå in och styra och ställa i företagen. Företagen måste få göra värderingar på kommersiell grund om det finns ekonomisk lönsamhet att driva en företagsamhet vidare. Vi kan icke gå in med villkorslån eller andra typer av statliga subventioner som inte andra kan få. Då hamnar vi i en situation där vi allvarligt kan skada svensk stålindustri. Jag hoppas därför att Ovako Profiler på vanlig kommersiell grund kan finna en möjlighet att få tillräckligt med kapital för att driva verksamheten på ett företagsekonomiskt sätt.
Herr talman! Det visar i alla fall att departementet i stort sett inte vill gå in och hjälpa till. Det visar också att man helt enkelt bara sitter still och låter marknadskrafterna verka. Då kommer kostnaderna för samhället i andra änden. De blir betydligt större. Samtidigt har vi också slagit ut ett nationellt intresse, den enda rälstillverkning vi har i det här landet. Sedan kan man bara konstatera att det pågår spekulationer som inte är så trevliga i den moderata tidningen i Norrbotten. Man andas sådana saker som att näringsministern av eget intresse underlåter att ingripa eller att hjälpa till. Det är ganska otrevligt när man ser sådana saker i tidningen. Jag vill ställa ännu en fråga. Avser näringsministern att bedriva en strutspolitik och bara stoppa huvudet i sanden och låta ett stålverk, Ovako Profiler, helt slås ut utan ingripande?
Herr talman! Jag upplever nog att första steget är taget i och med att det har förekommit vissa kontakter. Jag tror också att det är riktigt att alla sådana här beräkningar sker på ekonomisk grund och naturligtvis också på företagsekonomisk grund. Men vi måste ju också som politiker vara beredda att värdera samhällskostnaderna och inte bara acceptera att företagen kostar. Även samhället har ju kostnader för det hela. Låt mig bara hoppas att näringsministern verkar mer aktivt i frågan nu. Låt mig sluta med att citera vad en av de borgerliga ledamöterna i fullmäktige sade i debatten i fredags då man tog ställning för de här aktiviteterna. Han sade: ''Gör det lilla du kan. Gör det villigt och glatt.'' Låt mig rikta den uppmaningen till näringsministern.
Herr talman! Vi gör vad vi kan. Vi för dialogen med företagen -- den måste föras på det vanliga sättet -- om de kan finna lösningar som är företagsekonomiskt motiverade. Vi kan försöka undanröja hinder, men vi kan aldrig gå in med industristöd eller industrisubventioner. Då är vi fast i en politik som inte är hållbar och som jag tror att en överväldigande riksdagsmajoritet redan har avvisat. Det är den kommersiella grund som även en fortsättning för Ovako Profiler måste bygga på.
Herr talman! Jag vet att det här inlägget kommer att ligga i ytterkant av vad frågan egentligen gäller. Men när det gäller SSAB är staten i alla fall delägare. I det läge när så många frågor hänger i luften olösta -- det gäller bl.a. skadestånd hit och dit -- måste jag ställa en fråga till näringsministern. Vore det inte på sin plats att avbryta privatiseringsdiskussionerna och de pressmedelanden som spottas fram när det gäller privatiseringen tills dessa frågor är lösta?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att avvisningsbeslut skall kunna verksställas trots att inte möjlighet finns att ta barn i förvar. Som Sten Andersson nämner i sin fråga har regeringen för avsikt att inom kort avlämna en proposition till riksdagen rörande barn i förvar. Jag vill på grund härav hänvisa frågor i detta spörsmål till den kommande riksdagsbehandlingen i anledning av propositionen.
Herr talman! Vi kan ju ha olika syn på asylpolitiken, dvs. om de asylsökande skall få lov att stanna i Sverige eller inte efter en asylansökan, men vi måste ändå komma till ett visst slutskede där vi bestämmer att en person inte får lov att stanna i landet. Det förslag som nu har avviserats innebär att polisens möjligheter att agera blir lika med noll. Detta är inte min personliga uppfattning, herr talman och fru statsråd. Den baseras på artiklar av fru Rogestam, på uttalanden av ledande tjänstemän på invandrarverket och en enig poliskår. I vilka fall kommer man att kunna utvisa en barnfamilj som inte frivilligt lämnar Sverige om den nya lagen träder i kraft? Låt oss ta ett annat fall. En kvinnlig tysk medborgare kommer till Sverige, begår ett brott, blir dömd till fängelse och sedan utvisning. Under fängelsetiden föder hon ett barn. Sedan vill hon inte lämna Sverige frivilligt. Kommer man att kunna förpassa en sådan person enligt den nya lagstiftning som nu kommer att föreslås? Enligt polisen lär det inte bli möjligt.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö säger att möjligheterna att verkställa sådana beslut kommer att vara lika med noll. Det är faktiskt många som inte tas i förvar som förpassas ur landet. Det visar sig dessutom att det varierar väldigt mycket från ort till ort i vilken omfattning som man tar barn i förvar. Det kan inte uteslutas att man har gjort det, utan att det egentligen har behövts. Det är lustigt att man tar fler barn i förvar där det finns förvarslokaler än på andra orter. Grundproblemet är egentligen de långa väntetiderna. De gör att människor får en fastare anknytning till vårt land. Därför vill man ibland inte lämna landet frivilligt. Det är en huvuduppgift för regeringen att korta ner dessa väntetider. Då minskar också behovet av förvarstagande. Dessutom är det så -- vilket vi kommer in på i nästa fråga --- att människor gömmer sig, trots att vi i dag har möjlighet att ta barn i förvar. Ytterst är det här naturligtvis en fråga om humanitet och hur vi ser på att man låser in barn.
Herr talman! Jag har inte diskuterat de fall då man frivilligt väljer att lämna Sverige. Det kan vi diskutera i andra sammanhang. Det gäller nu de fall då man inte vill lämna Sverige. Frågan är vilken möjlighet myndigheterna har att agera för att få en familj ut ur landet. Vi hamnar alltid i den situationen, hur mycket vi än pratar om humanitet. Med den nya lagstiftningen säger en samlad poliskår och invandrarverket att det är bättre att låta alla barnfamiljer som kommer till Sverige få stanna kvar här. Hur gör man om en familj inte vill lämna landet? Det är detta det handlar om.
Herr talman! Vi avskaffar de tvångsmetoder som hänger samman med förvarstagande av barn. Det är helt riktigt. Vi för i den proposition som kommer att läggas fram ett resonemang om dessa frågor. Jag har i mitt svar hänvisat till den kommande riksdagsbehandlingen i dessa frågor. Ytterst handlar det om en avvägning mellan humanitet gentemot barnen och de tvångsmetoder som skall användas. Vi har alltid att göra med denna avvägning när det gäller polisarbete. Den viktigaste åtgärden för att minska möjligheterna att verkställa beslut är att korta ner väntetiderna. Det är regeringen starkt inriktad på att åstadkomma.
Herr talman! Jag delar den sista delen av inlägget. Men det handlar trots allt om de som inte vill lämna landet. Till sist vill jag ställa en fråga till statsrådet. Anser statsrådet att de synpunkter och farhågor som invandrarverkets chef och ledande tjänstemän och en samlad poliskår har i det här ärendet är obefogade?
Herr talman! När vi har tagit fram den här propositionen har vi tagit hänsyn till resonemangen både från invandrarverket och polisen. Jag är inte särskilt oroad över vad det kommer att leda till för situation när vi lägger fram det här förslaget.
Herr talman! Det är bra att statsrådet inte är oroad, men en hel del andra är ytterst oroade. Den dag vi har genomfört lagen -- om vi nu gör det -- skall det bli spännande att se hur det här kommer att fungera. Jag är övertygad om att vi snabbt kommmer att begära en ändring, så att man i vissa lägen trots allt kan använda ett visst tvång.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka sanktionsmöjligheter jag är beredd att vidta mot dem som Sten Andersson uttrycker det obstruerar mot av regeringen fattade avvisningsbeslut. uppgick antalet efterlysta personer för verkställighet av avvisningsbeslut till 2 089. I det antal som redovisas ingår de personer som lämnat landet på egen hand utan att underrätta myndigheterna. Det är därför svårt att ange det verkliga antalet som genom att gömma sig undanhåller sig verkställighet. Det är inget brott att hålla sig undan verkställighet genom att gömma sig, därav följer att det inte heller är straffbelagt. Däremot är det straffbelagt att gömma en utlänning om det sker i vinningssyfte. Jag anser det naturligtvis vara av största vikt att lagakraftvunna beslut om avvisning verkställs. Som jag ser det är det dock inte lämpligt att straffbelägga handlingar som syftar till att hindra verkställighet utöver vad som skett. Motiven för enskilda att försöka hindra verkställighet kan variera. Det kan t.ex. vara fråga om laglydiga medborgare som drivs av ett religiöst eller humanitärt engagemang eller släktingar som vill hålla samman familjen. En generell kriminalisering av sådana handlingar skulle leda alltför långt. Jag vill framhålla att många av dem spm söker hålla sig undan verkställighet ha väntat lång tid på beslut. Regeringen har vidtagit åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Detta kommer att bidra till att färre håller sig gömda och därmed till att verkställighet underlättas.
Herr talman! Fru statsråd! Tack för svaret. Vi har från riksdagens talarstol under många år hört att regeringen, oavsett kulör, har sagt att man arbetar för att förkorta handläggningstiderna, och därför kommer vi att slippa sådana här fall. Det är en bra ambition, och vi kan hoppas att den går att uppfylla. Statsrådet gör dock en något ologisk kullerbytta. Hon anser i sitt svar att det är av största vikt att lagakraftvunna beslut skall verkställas. Samtidigt sägs det att det är laglydiga medborgare som drivs av ett religiöst eller humanitärt engagemang. Hur kan man, fru statsråd, vara laglydig om man bryter mot ett beslut som t.ex. har fattats av Sveriges regering? Konsekvenserna är inte helt solklara i det här fallet. Jag anser att när ett beslut gällande en person har fattats, baserat på Europas kanske mest generösa asylpolitik, måste det accepteras. Jag tycker att det är fel av dem som trotsar beslutet och gömmer personer som inte skall få lov att stanna i riket. Det har tyvärr hänt att personer efter hand tack vare att de har varit gömda i flera år har fått lov att stanna. Om man inte kriminaliserar den verksamheten gynnar det dem som har tid att vänta. Jag tycker att det är fel mot de asylsökande som trots allt är ärliga.
Herr talman! Frågan gäller om man kan vara laglydig medborgare och ändå gömma någon som skall lämna landet. Man är naturligtvis laglydig om det inte är kriminellt att gömma någon. Det är inte kriminellt att gömma någon, och det är inte heller kriminellt att gömma sig själv. Därför kan man alltså vara laglydig. Jag vet inte om Sten Andersson i Malmö har träffat de personer som gömmer invandrare som skall utvisas. Det är ofta mycket djupt engagerade människor, väl anpassade i riket och med ett varmt hjärta som klappar för de här invandrarna. Jag har haft många överläggningar med den typen av personer. Jag respekterar rätt mycket av det de gör. Samtidigt måste man dock vara mycket bestämd på att de beslut som invandrarverket och utlänningsnämnden fattar skall kunna verkställas. Sten Andersson har en annan uppfattning och vill uppenbarligen kriminalisera gömmandet. Den här frågan behandlades i riksdagen 1989 inför 1989 års utlänningslag. Då var man i riksdagen överens om att man inte ville kriminalisera gömmandet av invandrare.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja ställa en fråga till statsrådet rörande sista meningen i näst sista stycket i det skrivna svaret. Där står att en generell kriminalisering av sådana handlingar skulle leda alltför långt. Vilken form av kriminalisering kan statsrådet trots allt tänka sig? Det finns en sådan öppning i svaret. Jag kan fortfarande inte tänka mig att en människa som bryter mot beslut fattade av Sveriges regering kan vara laglydig. Man skall inte ha någon fördel för att man har ett religiöst eller humanitärt engagemang. Lagen skall väl gälla lika för alla.
Herr talman! Det finns ett undantag, nämligen om man gömmer i vinningssyfte. Det är det som meningen om en generell kriminalisering härleds till.
Herr talman! Fru statsråd! Den person som drivs av ett religiöst eller humanitärt engagemang och som inte vill tjäna pengar skulle således öppet kunna annonsera om att de som har nekats asyl i Sverige skall kontakta honom/henne på en viss adress. Den personen kan då baserat på svensk lagstiftning fortsätta att bedriva en verksamhet som obstruerar mot beslut fattade av Sveriges regering. Är det en korrekt uppfattning?
Herr talman! Dessa beslut fattas numera av invandrarverket och utlänningsnämnden, men det ändrar naturligtvis inte innebörden i Sten Anderssons i Malmö fråga. Sveriges riksdag har ansett att det inte skall vara kriminellt att gömma invandrare som har fått ett beslut om att de skall utvisas ur riket. Därmed är det ingen brottslig verksamhet, och därför är det tillåtet att gömma. Myndigheterna och vi som offentliga personer måste dock ha uppfattningen att de beslut som fattas också skall kunna fullföljas. Jag är inte säker på att Sten Andersson vill se något slags konflikt i denna fråga, utan han vill kriminalisera rakt upp och ned. Jag ser svårigheter med det.
Herr talman! Avslutningsvis noterar jag bara att statsrådet, som tillhör ett parti ingående i regeringen, här i riksdagen mer eller mindre understödjer de som obstruerar mot -- som statsrådet själv skriver -- lagakraftvunna beslut om avvisning. Det är förvånansvärt.
Herr talman! Jag har talat om för Sten Andersson i Malmö att jag har haft många kontakter med människor som gömmer. Jag har inte tagit kontakt med dem, men de har tagit kontakt med mig. Vid varje sådant samtal framhåller jag vikten av att besluten verkställs och att det vore bra om dessa människor engagerade sig för dessa invandrare när de flyttar hem så att de får hjälp i sina hemländer.
Herr talman! Jag noterar att min och statsrådets syn på hur man skall följa svensk lagstiftning inte stämmer överens.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har frågat justitieministern vilka åtgärder hon avser vidta för att skärpa bedömningen vid utvisning av utländska medborgare som begått våldtäkt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Fråga om utvisning på grund av brott beslutas enligt utlänningslagen av den domstol som handlägger själva brottmålet. En utlänning kan härvid utvisas om utlänningen t.ex. döms för ett brott som kan leda till fängelse i mer än ett år och det på grund av gärningens beskaffenhet och övriga omständigheter kan antas att han kommer att fortsätta med brottslig verksamhet i Sverige eller brottet är sådant att han inte bör få stanna kvar. Domstolen har vid bedömningen att ta hänsyn till utlänningens levnads och familjeförhållanden samt hur länge han har vistats i Sverige. Har utlänningen t.ex. vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst två år när åtalet väcktes eller då var bosatt i Sverige sedan minst tre år, får han utvisas endast om det finns synnerliga skäl. Exempel på sådana synnerliga skäl kan vara särskild allvarlig brottslighet som mord och dråp, svåra integritetskränkningar, organiserad brottslighet, grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika. Särskilda begränsningar för utvisning på grund av brott gäller vidare för dem som har flyktingförklaring. När domstolen dömer till utvisning på grund av brott ges normalt ett lägre straff på grund av utvisningen. Domstolen skall här beakta eventuella hinder mot verkställighet. En utvisning får nämligen aldrig verkställas till ett land om det finns grundad anledning att tro att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr. Verkställighet får inte heller ske till ett land där utlänningen inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han skulle vara i sådan fara. Föreligger ett sådant förhållande skall domstolen inte besluta om utvisning utan i stället döma utlänningen med tillämpning av sedvanliga straffmätningskriterier. Möjligheten att utvisa på grund av brott begränsas i första hand av 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I lagstiftningen har gjorts en avvägning mellan de två intressena, nämligen att av humanitära skäl slå vakt om liv och kroppslig integritet och å andra sidan intresset att utvisa den som begår allvarliga brott i landet. En skärpt bedömning måste därför ställas mot detta förhållande. och som jag inledningsvis nämnde ankommer det på domstolarna att i det särskilda fallet ta ställning till frågan om utvisning.
Herr talman! Tack för svaret. Jag är naturligtvis medveten om att det är en mycket grannlaga balansgång att döma i sådana här mål. I det här fallet innehåller domens motivering att förhållandena i Irak gör att våldtäktsmannen inte kan utvisas. Detta riskerar då att ge varje irakisk flykting budskapet att det går bra att fortsätta att begå brott i begränsad utsträckning utan att riskera utvisning. Det skulle då gälla alla utländska medborgare från länder med liknande svåra förhållanden. De flesta flyktingar kommer från länder med sådana svåra förhållanden. I praktiken skulle det därför sannolikt innebära att de flesta flyktingar som begår brott här får en fristad för vidare brottslighet. Ett sådant budskap bör man inte ge flyktingarna och framför allt inte allmänheten. Det vore att göra flyktingarna en otjänst. Det är därför bra att vi har fått det här svaret. Samtidigt är det svårt att bedöma om vederbörande brottsling sannolikt kommer att fortsätta med brottslig verksamhet. Kanske det bästa vore om normalfallet var utvisning, dvs. att man vände på det. I dag krävs ju synnerliga skäl för att en utlänning skall utvisas, exempelvis mord eller grov brottslighet, dvs. att det är fråga om mycket grov kriminalitet. Man kunde kanske vända på det i stället och säga att flyktingen kan få stanna om det finns synnerliga skäl. Det måste ju vara lagstiftarnas uppgift att åstadkomma ett system som förebygger brott snarare än motsatsen. Finns det inga planer eller nya tankar på några ändringar eller justeringar på det här området?
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte kommentera den dom som ligger till grund för frågan, men eftersom domen är offentlig kan man ändå se vilka skäl domstolen har använt. Det är i detta fall fråga om en kvotflykting, som har tagits emot i Sverige inom ramen för vår flyktingkvot. Invandrarverket har i ett yttrande till domstolen framhållit risken för att flyktingen avrättas om han återsänds till Iran -- inte till Irak; det är fråga om en kurd från Iran. Domstolen säger också att det fanns grund för utvisning men att utvisningen inte kunde verkställas just på grund av våra åtaganden enligt internationella konventioner. Så långt den domen och bakgrunden till frågan. Enligt min bedömning är det inte alls fråga om någon allmän uppmaning som säger att brottslingar är välkomna här i Sverige, tvärtom. Det skadar bara vår flyktingpolitik om vi tillåter grova brottslingar att stanna i Sverige. Våldskommissionen, som avgav ett betänkande för några år sedan, har begärt en översyn av bestämmelserna på detta område och att man borde överväga att göra det lättare att utvisa kriminella utlänningar. Det är min avsikt att ta upp och undersöka den frågan.
Herr talman! Det var ett mycket glädjande svar, och jag är faktiskt ganska nöjd med det. Jag vill ändå erinra om att frågan ställdes till justitieministern och att den så att säga gränsar till båda statsrådens ansvarsområden. Jag skulle därför vilja påpeka att konsekvenserna i detta fall har blivit att brottsoffret, nämligen kvinnan, inte längre vågar bo kvar på sin ordinarie adress. Det är hon som har tvingats flytta och inte förövaren. Det är en princip som har tillämpats länge i det här landet att det är offren som skall springa undan förövarna. Jag delar inte den uppfattningen, utan jag tycker principiellt att det snarare är förövarnas rörelsefrihet som skall begränsas. Jag uppfattar statsrådets svar som att statsrådet trots allt inte är helt främmande för att låta risken för utvisning öka i vissa fall när utländska medborgare begår brott, inte minst våldsbrott, i Sverige.

Herr talman! Thage G Peterson har frågat om jag förnekar att det finns ett demokratiskt intresse i tidningsutgivning. Frågan föranleds av en artikel i I DN-artikeln tar jag bl.a. upp de skilda etableringsmöjligheterna för tidningar resp. radiostationer. Bakgrunden är den departementspromemoria om regler och villkor för privatradio som jag nyligen har offentliggjort. Var och en som så önskar kan ge ut en tidning och sprida den till en publik utan hinder av att det finns andra tidningar som också sprids. Möjligheterna att starta en radioverksamhet bestäms däremot av tillgången på frekvenser. Det är dessa skilda förutsättningar som nödvändiggör en tillståndsgivning för privatradio som vore otänkbar för pressen. Friheten att starta och ge ut tidningar, utan andra begränsningar än marknadens villkor, är en grundläggande del av vår demokrati. Det är tidningens framgång hos läsare och annonsörer som avgör möjligheten att fortsätta utgivningen. Staten kan ha skäl att stödja pressen för att på så sätt bevara mångfald och pluralism i medieutbudet, men det kan aldrig bli tal om annat än relativt marginella insatser. Svaret på frågan är alltså nej.
Herr talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret. Birgit Friggebo upprepar här i riksdagen sin något säregna mening från DN-artikeln. En fråga som genast infinner sig är naturligtvis om detta verkligen är regeringens uppfattning. Den tredje statsmakten, dvs. media, kan lika litet som den första statsmakten, riksdagen, och den andra, regeringen, bara få utövas av dem som har pengar. Frihet och mångfald i opinionsbildningen är inte ett ekonomiskt intresse utan ett allmänt, demokratiskt intresse. Kulturministern anser att det inte finns något allas intresse eller demokratiskt intresse av att få en allsidig, oberoende nyhetsförmedling. Konsekvensen av hennes resonemang borde då vara att hela Sveriges Radio säljs ut till högstbjudande i stället för att, som nu planeras, förstatligas. Birgit Friggebo vill ta bort presstödet. Kulturministern ville, i konsekvens med sin inställning, skära kraftigt i presstödet i budgetpropositionen, men hon stoppades av klokare personer i regeringen, enligt uppgift från Centern och kds. Helt ville hon emellertid inte ge sig, utan hon förslog en minskning av presstödet, något som uppenbarligen har blivit svårt att bära för många tidningar. Nu har vi stoppat henne i konstitutionsutskottet och tidigare i dag enhälligt avstyrkt hennes proposition på denna punkt. Birgit Friggebo vill alltså avveckla presstödet. Är den uppfattning hon i dag har gett uttryck för verkligen hela regeringens uppfattning? Ett tag trodde vi att det var vanliga besparingskrav som var motiven till neddragningarna, men nu har jag förstått att det inte var så, utan att Birgit Friggebo vill att marknadens lagar -- vinst eller utslagning -- skall gälla. Min fråga är alltså: Är detta en linje som skall föras hela vägen ut när det gäller alla media?
Herr talman! Jag vet inte om Thage G Peterson riktigt har haft tid att läsa vad som står i svaret. Svaret mynnar ut i att jag inte alls förnekar att det finns ett demokratiskt intresse i tidningsutgivning. Hela vår tryckfrihet vilar ju på att det är viktigt att man kan ge ut tidningar och ha yttrandefrihet. Vår demokrati vilar alltså på detta. Det står också i svaret att ett skäl att stödja pressen kan vara att bevara mångfalden. Vill Thage G Peterson förneka att det i huvudsak är marknadens villkor som avgör om tidningar kommer ut eller inte? Vill han förneka att det är annonsörer och prenumerationer som i huvudsak bär upp tidningarna? Menar Thage G Peterson att vi inte skulle ha en fri press, att vi inte skulle ha demokrati i Sverige på grund av att det är nödvändigt att ha ett visst kapital för att starta tidningar i det här landet? Thage G Peterson kan naturligtvis mycket bättre än jag redogöra för vad som har hänt i konstitutionsutskottet, men om jag har förstått det hela rätt har man genom en del omstruktureringar sparat i stort sett samma belopp som regeringen föreslog när det gäller presstödet, fast på litet andra konton. Jag tänker inte ta någon stor match med konstitutionsutskottet för den saken. Det är ju alldeles uppenbart att det sker förändringar i fråga om presstödet, fastän de sker på ett annat sätt.
Herr talman! Birgit Friggebos uppfattning är motsägelsefull. Å ena sidan anser hon att det är nödvändigt att förhindra monopolbildning och kommersialism när det gäller ägande och produktion av privatradion. Å andra sidan hävdar hon att det är marknadens lagar som skall gälla för tidningsutgivningen. Jag menar att det är ganska allvarligt att Sverige har en kulturminister som har ett så slappt förhållande till pressfriheten och yttrandefriheten att hon menar att det är nödvändigt att ta till tillståndsgivning eller, om man så vill, ransonering, eftersom antalet radiofrekvenser är begränsat. Birgit Friggebo föreslår att tillståndsgivningen skall bygga på marknadens principer, dvs. tillståndet att starta en radiostation skall auktioneras ut. Det Birgit Friggebo skriver och säger är uppseendeväckande. Om man för över resonemanget på pressen kan man säga följande. Om det skulle uppstå brist på tryckpressar eller tidningspapper kommer den borgerliga regeringen att på samma sätt sälja ut utgivningstillstånden till högstbjudande. Är det verkligen så, Birgit Friggebo, att tryck och yttrandefriheten är till salu i den borgerliga regeringens värld?
Herr talman! Det är inte på något sätt aktuellt att föra över eventuellt kommande bestämmelser från privatradion till pressen, som Thage G Peterson försöker föra diskussion om. Tvärtom har min, den borgerliga regeringens och de borgerliga partiernas önskan under lång tid varit att vi inom mediepolitiken skulle kunna ha samma etableringsfrihet som vi har när det gäller det tryckta ordet. Tyvärr finns det tekniska begränsningar för det, eftersom det inte finns tillräckligt med frekvenser. Beträffande tryckpressar kan sådana beställas var som helst och hur som helst i det här landet, förutsatt att man har kapital att starta en tidning. Är det det Thage G Peterson vill ta bort, så att statsmakterna i stället skall ta över hela finansieringen av pressen? Menar Thage G Peterson att vi först då får en fri och demokratisk press? Det är ju ett sådant resonemang som Thage G Petersons senaste inlägg för tankarna till.
Herr talman! Nu fick vi alltså veta vad som gäller. Den som har pengar att starta en tidning kan göra det. Den som har pengar för uthållig tidningsutgivning tar över tidningsmarknaden. Men presstödet är ju till för att garantera yttrandefriheten och pressfriheten och för att det skall finnas en mångfald i fråga om just yttrandefriheten. Om Birgit Friggebo håller fast vid sitt resonemang uppstår en intressant fråga, nämligen hur Birgit Friggebo skall privatisera etern, dvs. luften. Jag tror inte att Birgit Friggebo har en annan uppfattning än att frihet och mångfald är honnörsord för både mig och kulturministern. Det är enligt min mening möjligen litet enfaldigt att tro att utbudet riskerar att bli både begränsat och styrt om den ekonomiska friheten sätts före mångfalden. Det är på den punkten jag är orolig för att Birgit Friggebo tänker alldeles fel i den här viktiga yttrande och pressfrihetsfrågan.
Herr talman! I svaret står att staten kan ha skäl att stödja pressen för att på så sätt bevara mångfald och pluralism i medieutbudet men att det aldrig kan bli tal om annat än relativt marginella insatser. Vill Thage G Peterson förneka verkligheten i Sverige i dag, nämligen att det krävs ett visst kapital för att starta en tidning, oberoende av om man får presstöd eller inte? Menar Thage G Peterson att detta innebär att vi inte har demokrati i Sverige? Sanningen är ju den -- och det har vi ju upplevt under senare tid -- att det trots att vi har ett stort presstöd finns vissa tidningar som inte klarar sig därför att de av olika anledningar inte är konkurrenskraftiga och därför att de kanske har skötts på ett mindre bra sätt. Det kommer ju intern kritik, inte minst från olika aktörer inom A pressen, mot att tidningarna under årens lopp har skötts så dåligt. Man är alltså på en marknad beroende av annonsörer och prenumeranter. Vill Thage G Peterson avskaffa det systemet och införa statsbidrag till alla kostnader för tidningsutgivning i det här landet? Är det demokrati att man för att kunna ge ut tidningar måste bli beroende av statsbudgeten och regeringar och riksdagar?
Herr talman! Kulturministern ville avveckla hela presstödet, men klokare krafter i regeringen hindrade henne från det. Nu har hon också fått bakläxa på den yttersta punkten vad gäller just neddragningen av presstödet. Men mångfald syftar just till att alla åsiktsriktningar skall kunna och få komma till tals och inte bara beroende på om de har en ekonomiskt bärkraftig lyssnar eller läsekrets. Jag beklagar att Birgit Friggebo har den inställningen att det inte föreligger ett demokratiskt intresse av att hålla alla kanaler öppna eller av att ge ut tidningar. Att förhindra monopolbildning inom tidningsutgivningen ligger i demokratins intresse och i allas intresse. Den uppfattningen har inte Birgit Friggebo. Jag bara noterar att hon vill ha en tidningsmarknad som till slut bara kommer att handla om ekonomi och inte om pressfrihet och demokrati.
Herr talman! Jag skulle faktiskt uppskatta om Thage G Peterson lyssnade på vad jag sade och läste det svar som jag har givit i stället för att läsa upp färdigskrivna manuskript oberoende av vad som sägs från kammarens talarstol. Att ha en så öppen debatt tycker jag tillhör demokratin. Jag vet inte vad Thage G Peterson har för buggningsutrustning i regeringens sammanträdesrum, eftersom han vågar påstå att jag har haft en viss uppläggning i arbetet när det gäller presstödet. Jag tänker inte heller referera de interna överläggningar som förekommit, men jag kan säga att Thage Peterson har helt fel. Kvar står frågan till Thage Peterson om han förnekar att verkligheten i Sverige i dag är att tidningarna i huvudsak verkar på en marknad och är beroende av i första hand sina annonsörer och prenumeranter för att kunna komma ut.
Herr talman! Det är givet att jag inte förnekar att massmedia i dag i högsta grad är beroende av marknaden och av att bli första och andrahandstidningar ute i regionerna. Men konsekvensen av det är sedan att jag anser att vi skall ha ett presstöd kvar för att garantera tidningsutgivning. Jag har faktiskt läst allt som Birgit Friggebo har skrivit i detta ämne och även lyssnat på henne. Och ju mer jag lyssnar på henne och ju mer jag läser, desto dystrare blir jag. Det finns ingen konsekvens i hennes budskap, varken när det gäller kulturpolitik eller när det gäller tidningsutgivning. Med den motivering som hon här framfört kan man faktiskt hävda att även partipolitiken skall bedrivas på den fria marknaden och att endast den som har pengar och kan få pengar för att klara sina valrörelser skall få löpa hela linan ut. Det finns så mycket av inkonsekvens och håligheter i kulturministerns budskap att jag blir litet förundrad och dyster av allt jag har läst och hört.

Herr talman! Jag trodde inte att det liberala budskapet innebar att vi inte skulle ha press och yttrandefrihet i Sverige.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag vill från början också säga att jag tycker att det är mycket bra att arbetsmarknadspolitiken för närvarande har en stor volym och att den expanderar snabbt som ett svar på den växande arbetslösheten. Men just därför att arbetslösheten nu är stor och växande blir det dubbelt angeläget att se till att de pengar som anslås verkligen används på ett så effektivt sätt som möjligt, dvs. i det här fallet på ett så sysselsättningsskapande sätt som möjligt. Erfarenheten -- både när det gäller statliga organ och när det gäller privata företag -- talar för att det är lätt att de inblandade, när man befinner sig i så exceptionella expansionsfaser som arbetsmarknadspolitiken nu befinner sig i, blir fartblinda och tappar känslan för kostnadskontroll och att de inte är tillräckligt engagerade för att finna lösningar som innebär en god hushållning med tillgängliga medel. I det här fallet drabbar det de arbetslösa, eftersom man har en given summa -- åtminstone på kort sikt -- och det gäller att skapa så mycket jobb som möjligt med denna summa. Jag betraktar nog ändå de åtgärder som räknas upp i det svar jag har fått som relativt regelbundna inslag i politiken i en ganska normal situation. Det talas t.ex. om att utveckla arbetsmarknadspolitiken. Men jag menar att situationen är exceptionell -- det tror jag inte att Börje Hörnlund invänder emot i och för sig -- med mycket snabbt växande utbetalningar. Vi har, kan man säga, en överhettad arbetsmarknadspolitik. Då måste man också, menar jag, ta till exceptionella utvärderingsåtgärder från AMS sida -- man måste ställa ytterligare krav på AMS att göra utvärderingen.

Herr talman! Jo. Det allra bästa -- det jobbar jag rätt mycket med -- är att hävda arbetsmarknadspolitikens intressen gentemot andra departement. Det är inte så dumt om det i det här läget exempelvis tillkommer fler högskoleplatser på ordinarie budget; det finns sökande, och det finns runt om i landet stora behov av högre utbildning. De är mycket billigare än t.ex. I vissa län har åtgärderna en volym på mellan 1 och 2 %, medan hårt drabbade län har en volym på 5 -- 6 % på åtgärderna. De som nu ligger väldigt högt är vi nu ute och specialstuderar för att se vad som egentligen händer och om åtgärderna fortfarande är effektiva när man når dessa stora tal. Vi har alltså ögonen på de län som har höga volymer -- det är då det blir risk att man inte riktigt kan hänga med och se vad som händer.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det finns en glädjande punkt i det, och det är att vi är överens om den vikt som Stockholm har i den ekonomiska utvecklingen för hela landet, att Stockholm kan vara ett slags inkörsport också för företag från andra delar av Europa och världen i övrigt. Bakgrunden till min fråga är givetvis att det inte råder normala förhållanden i landet just nu. Vi har hög arbetslöshet, och även Stockholmsregionen har drabbats av den snabbt ökande arbetslösheten. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att Stockholm under normala förhållanden måste dela med sig, framför allt till stödområdena och Norrlands inland, av de företag som finns här i Stockholm och som ser fördelarna med att flytta till stödområden. Vad jag har vänt mig mot är att man, i ett läge med 32 000 arbetslösa i Stockholm och där antalet snabbt ökar, använder skattepengar till att bara flytta runt jobb. För att bara ta ett litet exempel, med de siffror som har nämnts från ministerns departement, kan det för 1 000 jobb bli en kostnad på uppåt 250 milj.kr. Jag frågar mig om inte de pengarna bättre används för att skapa nya jobb i landet som helhet, exempelvis för att få i gång den skolupprustning som riksdagen tidigare har beslutat om men som den borgerliga regeringen har föreslagit skall tas bort. Det skapar totalt sett fler jobb i landet. Det kan bli i Stockholm, i Norrlands inland eller i Göteborg, men det innebär att arbetslösheten faktiskt minskar. Att regeringen har så gott om pengar har vi inte hört i andra sammanhang, att den inte måste prioritera och använda pengarna där de ger bäst utdelning och flest jobb. Det är märkligt.

Herr talman! Vi är överens om att Stockholm under normala förhållanden skall bidra med arbetsplatser till andra delar av landet för att skapa en mer balanserad arbetsmarknad. Vad som nu faktiskt sker är att vi med skattemedel skyfflar runt arbetslöshet, och det kan väl inte vara en vettig politik. Arbetsmarknadsministern borde även ha hört de socialdemokrater som i höstas och nu under våren har pekat på nödvändigheten av ytterligare insatser för att minska arbetslösheten totalt sett. Jag har inte fått den exakta uppgiften från ministerns departement, men det är någonstans mellan 100 och 250 miljoner som skulle kunna satsas på att få fram helt nya jobb. Det måste väl vara det bästa för Sverige just nu. Sedan vill jag avslutningsvis bara göra en liten kommentar om det här med att arbetskraft har strömmat från Stockholm till övriga delar av landet under de senaste 30 åren. Jag rekommenderar en läsning av befolkningsstatistiken för Stockholm, som visar att det har skett en nettoutflyttning från Stockholmsregionen. Det som har räddat Stockholm befolkningsmässigt är flyktingarna och ett högt födelsetal.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern och jag kan vara överens om att det är alldeles utmärkt om vi kan locka hit företag från andra länder som etablerar sig i Stockholm elller i Norrlands inland. Det ger ett nettotillskott av arbetstillfällen här i landet. Men när det bara handlar om att flytta om den befintliga kakan, i nuvarande situation, är det slöseri med pengar. Vad jag har sagt i min fråga är att det bör göras ett tillfälligt stopp för den typ av beslut som regeringen kan fatta om att ge pengar för att flytta företag till andra delar av landet i rådande konjunkturläge. I stället bör man använda de pengarna för att skapa helt nya jobb. Det finns mängder av uppslag -- det vet arbetsmarknadsministern. Det gäller skolupprustningar, satsningar på andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bostadsinvesteringar, infrastrukturinvesteringar m.m. Man kan göra rätt mycket med 150--200 milj.
Herr talman! Det har i mycket stor utsträckning varit fråga om tillskott av nya jobb i den här verksamheten. Det har i några fall varit fråga om ett antal nyckelpersoner, som har tagits från Stockholm till de här orterna, men det har inte varit fina jobb, utan bl.a. datajobb och telefonjobb. Den utvärdering som hittills har gjorts av dessa satsningar visar att de har fått mycket hög prioritet på de nya orterna, och det är bra för utvecklingen av svenska företag. Jag vill nämna att det lägsta priset för de jobb som via offertmetoden har lokaliserats till utsatta orter är 26 000 kr. per arbetstillfälle, så det är många gånger frågan om lägre tal.

Herr talman! Låt mig återigen understryka att jag absolut inte har någonting emot om vi lyckas locka hit företag från andra länder, som annars skulle ha etablerat sig på andra platser, exempelvis i Europa. Det är en utmärkt verksamhet som bedrivs, att stärka näringsstrukturen och antalet arbetstillfällen här. Det är samma sak om de etablerar sig i Kramfors, som har haft stora problem med arbetslösheten. Men de beslut som har fattats och som skall fattas som bara handlar om att flytta runt jobb och i princip skyffla runt arbetslösheten, vänder jag mig mot. De pengarna tror jag att även de medborgare som bor i Norrlands inland tycker kan användas bättre för att skapa helt nya jobb, som kan komma både Norrlands inland och Stockholmsregionen eller andra delar av landet till gagn.

Herr talman! Det är en helt annan diskussion som förs, om regeringens insatser för att skapa full sysselsättning eller för att få ned arbetslösheten är tillräckliga. Den debatten handlar om ekonomisk politik och den totala satsningen på att bekämpa arbetslösheten. Där har vi socialdemokrater en annan uppfattning, och vi menar att man behöver gå in med mer omfattande åtgärder.

Herr talman! Av statsrådets svar framgår att det är viktigt att arbetsgivarna betalar för ungdomar och andra arbetare när de ekonomiska förutsättningarna finns, dels i form av arbete och dels i form av delat ekonomiskt ansvar. Men i det här fallet handlar det inte om något delat ansvar, utan det handlar ju om att de som tillhandahåller dessa s.k. ungdomspraktikplatser skall få arbetskraft gratis av arbetsförmedlingen. Det är precis på den punkten som socialdemokraterna har sagt att det är inte rimligt att man skall finnas ute på arbetsplatsen under sådana förhållanden. Dels är det inte rimligt av arbetsrättsliga skäl, dels är det inte rimligt att man skall utföra ett arbete sida vid sida med någon annan och inte få någon ersättning från arbetsgivaren för detta. Jag är fullt medveten om att det i det här konjunkturläget behövs en lång rad generella och andra insatser för att ge ungdomen en chans, och i vår motion har vi föreslagit en modell som vi själva tycker är mycket bättre. Den tillmötesgår en del av de ansatser som Börje Hörnlund tidigare har presenterat, men vi tycker att vårt förslag bättre tillgodoser behovet. Det jag är orolig för är: Vilken signal anser statsrådet att han ger arbetsmarknaden, när han säger att det är dagdrömmeri att tro att företagen skall orka med att betala lön? Vilken signal ger man till arbetsgivarna? Vilken signal ger man till ungdomarna som skall ut på arbetsmarknaden? För det är en arbetsmarknad man skall ut på, Börje Sedan kan jag inte låta bli att notera att statsrådet gärna återkommer till beskrivningen av att det är orätt att låta ungdomar drabbas av omfattande arbetslöshet som 80-talets inflations och spekulationsekonomi har åstadkommit. Det kan jag hålla med om, men vad regeringen gör i praktiken är att premiera just dem som har åstadkommit denna ekonomi.

Herr talman! Av naturliga skäl delar jag inte alls den uppfattning som arbetsmarknadsministern förde fram nu senast. Jag tycker att det är en bra ansats som Börje Hörnlund har gjort, och det har jag sagt. Det tycker jag att man kan betona. Däremot tillgodoser regeringsförslaget inte det Börje Hörnlund själv säger att han vill åstadkomma, nämligen enkelheten, att det skall vara tryggt för de unga ute på arbetsmarknaden och att de skall få yrkeslivserfarenhet, för i yrkeslivserfarenhet ingår en hel del arbete. Men jag var inte ute efter att diskutera vare sig ungdomspraktiken som sådan eller vårt förslag om ungdomsjobb, vilket jag tycker är bättre, utan jag var ute efter att få veta vilken slutsats arbetsmarknadsministern drar av den signal han har givit arbetsgivarna, nämligen att de inte skall behöva bry sig om att betala för utfört arbete. Det står i pressmeddelandet att det är dagdrömmeri att tro att arbetsgivarna vill betala för arbete som utförs.

Herr talman! Till det sista kan jag snabbt yrka ett absolut bifall. Vi är helt överens om att ungdomar inte skall gå sysslolösa. De skall in i någonting som ger dem hopp för framtiden. Det är riktigt som Börje Hörnlund säger att de förslag som hitintills redovisats -- jag kan tillägga från regeringen -- ger inte 65 000 ungdomar någon sysselsättning. De ger allra högst räknat 10 000 à 15 000 utöver de 20 000 som redan har sysselsättning i befintliga åtgärdsprogram. Men fortfarande anser jag mig inte ha fått något svar på frågan om de signaler som ges till arbetsmarknaden: Regeringen anser att arbetsgivarna skall få stora subventioner för den insats som skall göras för ungdomsjobb! Låt mig avslutningsvis för min del den här gången säga att jag avsåg inte småföretagarna. Att de får förmåner när de tar sig an unga människor tycker jag är riktigt. Jag tänkte snarare på skattesänkningar för aktie och förmögenhetsägare. Dem var denna regering snabb att premiera. Det var till stor del de som stod för finansmarknaden under 80-talet.

Herr talman! Carin Lundberg har frågat mig om vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta för att förhindra utarmning av företag i Västerbotten. Bakgrunden är enligt Carin Lundberg att en rad väl fungerande och vinstgivande enheter inom företag i Västerbotten lagts ned och verksamhet flyttats söderut. En av regeringens huvuduppgifter är att återvinna utvecklings och tillväxtkraften i svensk ekonomi. I det ligger bl.a. att skapa gynnsamma förutsättningar för att starta, utveckla och driva företag i alla delar av landet. Regeringen har därför redan vidtagit en rad åtgärder som kommer att underlätta för företagen att utvecklas på ett önskvärt sätt. Skatterna för småföretagen kommer att sänkas och en rad regelsystem kommer att förenklas. Detta är åtgärder som är nödvändiga för att en utarmning av det slag som Carin Lundberg är oroad för skall kunna undvikas. Åtgärder som gynnar småföretagen är särskilt viktiga i ett län som Västerbotten som har så stort inslag av små och medelstora företag. Både Carin Lundberg och jag vet att de regionalpolitiska instrumenten är viktiga när det gäller att främja en önskvärd näringslivsutveckling i Västerbotten. I en totalt sett mycket stram budget har regeringen därför ökat de regionalpolitiska anslagen. Detta kommer att gynna Västerbotten liksom andra regionalpolitiskt prioriterade områden. I den mycket djupa lågkonjunktur som vi nu befinner oss i är det tyvärr så att ett stort antal företag minskar eller helt lägger ned sin verksamhet. Det sker också omstruktureringar och omflyttningar av verksamhet. Detta berör alla delar av landet. Regeringen kan självfallet inte lägga sig i beslut som fattas av enskilda företag. I den mån det gäller företag som nyligen erhållit regionalpolitiskt stöd kan det däremot bli fråga om att återkräva sådant stöd. Då Carin Lundberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att

Herr talman! När det gäller Robertforsföretaget har jag tagit personlig kontakt på allra högsta nivå och samtalat igenom frågorna. Jag kommer att ha ytterligare ett sammanträffade, men jag hoppas att Georg Andersson har den uppfattningen att företagen måste få fatta sina beslut själva. Sedan kan jag som arbetsmarknadsminister och minister för regionalpolitiken ta upp samtal och diskutera osv., men det vore väl mot alla lagar och regler, om jag skulle försöka mig på att överta beslutsfattandet i företagsfrågor. Sedan vill jag ge Georg Andersson ett litet tips här. Om socialdemokraterna inte hade stoppat televerket, skulle vi nu haft i gång investeringar på runt en miljard i skogslänen. Men det viktiga hade varit att skapa en modern struktur som företagen hade uppskattat. Men ännu viktigare var att televerket ville sänka rikstaxorna och utlandstaxorna som är så viktiga för dem som bor där avstånden är långa -- som de är i Norr och Västerbotten. Men det förhindrades, och det var regionalpolitiskt ett förödande beslut. Vid en lokalisering långt bort går det att skapa flera tusen arbetstillfällen och billigare förutsättningar för företagen, och det är viktigt. Jag hoppas att det sker en omprövning.
Herr talman! Jag tycker att det är ynkligt, herr arbetsmarknadsminister, att försöka använda beslutet om att teletaxorna inte skulle höjas drastiskt vid årsskiftet som ursäkt för att det går dåligt för näringslivet i Norrland. Jag har tidigare fört denna diskussion med Börje Hörnlund och Mats Odell och sagt att detta inte får användas som ett slags räddningsplanka för att försvara en dålig politik, som ni bedriver. Det är ynkedom! Tiden medger inte att jag går in på detaljer, men jag vill ändå säga att det här är ett skamlöst försök att utnyttja det beslutet på ett mycket ohederligt sätt. Upphör med det! Titta i stället på vad ni har ställt till med genom att stoppa byggandet! SAPA i Robertsfors, som föranledde frågan, är ett företag som är beroende av att man bygger här i landet.

Herr talman! Jag tillhörde den regeringen. Jag kämpade med näbbar och klor för att hitta lägenheter runt om i landet för att bereda plats åt flyktingar som bodde i förläggningar. Alla kommuner sade att de hade brist på lägenheter och lång bostadskö och att de måste få bygga mer. Då bromsade nuvarande arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund och hans regeringskolleger ett byggande av bostäder här i landet. Arbetsmarknadsministern talar om att vi har stoppat televerkets investering. Televerket är och förblir en av de allra största investerarna i landet. Televerket kan fortsätta att investera alldeles oberoende av beslutet om att förskjuta den drastiska lokaltaxehöjningen ett halvår. Regeringen hade frihet att se till att televerket fick höja taxorna på ett annat sätt för att kunna upprätthålla den planerade investeringsvolymen. För övrigt har detta beslut endast förorsakat en marginell förändring av televerkets inkomster. Beslutet fattades av regeringen efter ett uttalande av riksdagen.

Herr talman! Herr arbetsmarknadsminster! Nu sitter ni i regeringen och är ansvarig för landets politik, framför allt arbetsmarknads och regionalpolitiken. Eftersom det är ni som har makten, frågar jag vad ni gör i det här läget, när sysselsättningen viker? Den viker på grund av att lönsamma företag i en regionalpolitiskt utsatt region lägger ner verksamheten för att fortsätta den i södra Sverige. Jag ställer den frågan till den som är ansvarig för regionalpolitiken, och han frågar då mig vad jag skulle göra i den situationen! Ja, jag önskar att jag satt kvar i regeringen, men väljarna ville inte det. Men om ni fortsätter på det här sättet är vi snart tillbaka.
Herr talman! Ibland är väljarna klokare än vad Georg Andersson tror.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vilka initiativ jag ämnar ta för att klargöra ansvaret för tillsynen över skolhälsovården, så att skolsköterskor känner sig ha stöd av skolverket i sitt arbete. Först vill jag betona att skollagen är helt klar på denna punkt. Statens skolverk skall ha tillsyn över skolhälsovården. Skolhälsovården är den förebyggande och medicinska delen av skolans elevvård. Skolhälsovården är ett led i en kontinuerlig hälsoövervakning, som börjar i samband med mödra och barnhälsovård. På så vis ingår skolhälsovården inte bara i skolans elevvårdande verksamhet utan är också en del av de offentliga allmänna medicinska insatserna. Skolhälsovården berör därmed både skolverket och socialstyrelsen. Tillsynen över hälso och sjukvården har skolverket framfört synpunkten att skolhälsovårdens samtliga medicinska frågor borde överföras till socialstyrelsen. Jag har för egen del ännu inte hunnit sätta mig in i bakgrunden till skolverkets ställningstaganden. Däremot kommer vi att ta upp en diskussion med skolverket om skolhälovården. Hittills finns emellertid inga planer på att föreslå någon ändring i skolverkets tillsynsfunktion. Skolverket är en ny myndighet och kan behöva viss tid för att finna bra arbets och samarbetsformer. För närvarande bereds inom regeringskansliet särskilda direktiv för den fördjupade anslagsframställning som skolverket skall lämna senast den 1 september 1993. I samband med detta arbete kommer en del frågor om skolverkets tillsyns och bevakningsuppgifter för skolområdet att aktualiseras. Det är emellertid viktigt att de båda myndigheterna samverkar. Som tillsynsmyndighet för skolhälsovården är det skolverkets uppgift att t.ex. samordna vissa förebyggande insatser på hälso och sjukvårdens område. Det ankommer på myndigheterna själva att avgöra i vilken form en samverkan bäst kan ske.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är nöjd med att statsrådet klart talar om att ansvaret för tillsynen ligger på skolverket. Det finns andra delar avsvaret som jag är mer tveksam till. Det gäller bl.a. bakgrunden till skolverkets ställningstagande om att överföra ansvaret till socialstyrelsen. När SÖ skulle avvecklas blev Ulf Lundgren tillfrågad. Redan då ansåg han att tillsynen över skolhälsovården borde ha fallit på socialstyrelsens lott och att det inte behövdes någon personal inom skolverket för denna uppgift. Inte ens då hade han någon tanke på att följa de bestämmelser som är angivna i skollagen, vilket är rätt anmärkningsvärt. Under hösten har skolverket och socialstyrelsen varit i kontakt med varandra för att diskutera vem som skall ha ansvaret. Socialstyrelsen skall ju ha ett tillsynsansvar över hälso och sjukvården. Trots att lagen är tydlig ramlar frågan mellan två stolar. Vi måste också diskutera den aktuella tillsynsfrågan. Skolverket har inte skaffat sig en kompetens inom skolhälsovårdens tillsynsdel, och verket har inte visat något intresse för detta. Socialstyrelsen har viss kompetens men har inte något större intresse. Däremellan sitter skolsköterskorna. Jag vill att statsrådet tydligare gör klart att det ingår i skolverkets ansvar att se till att det finns en bemanning så att verket kan ta ansvaret. Aktuellt just nu är en vaccinationsrapport från skolsköterskor landet runt som lämnades in i maj 1991. Rapporten sammanställdes av skolverket, men skolsköterskorna väntar fortfarande på en feedback.
Herr talman! Skolverkets ansvar på det här området är otvetydigt i dagsläget. Jag vidhåller att det är så. Jag har aktualiserat en diskussion kring skolhälsovården med skolverket om frågan om medicinska handikapp. Där råder i dag stor oro, eftersom man undrar om ansvaret skall ligga på Handikappinstitutet eller skolverket. Frågan är besvärlig. Personligen tvekar jag till skolverkets inställning att socialstyrelsen skall ta över. Jag tycker att skolsköterskan utgör grunden till elevhälsovården. Jag är rädd för att om skolan släpper ansvaret och samordningen för verksamheten kan kommunerna få för sig att skolsköterskor inte behövs längre, och det är fel slutsats. Jag känner mig olycklig över att jag inte har kommit längre när det gäller att sätta mig in i dessa frågor. Det vore en olycka att ta bort ansvaret från skolans verksamhet. Vi har alla barn i skolan. Det här är min allmänna inställning. Jag vill inte i det här svaret, vilket väl framgår, vara så otroligt tydlig, eftersom jag tycker att man måste ta till sig alla synpunkter på området. Men det är min principiella grundinställning, och jag känner i ryggmärgen att skolsköterskan har en oerhört viktig plats i skolan.
Herr talman! Jag är glad för statsrådets senaste inlägg. Jag har samma inställning. Jag menar att den förebyggande och medicinska skolhälsovården är ett nödvändigt komplement till skolans pedagogiska mål. Det är utmärkt om vi är överens om det utgångsläget. De akuta problemen gäller den feedback skolsköterskorna vill ha. Skolsköterskornas förening har t.ex. meddelat att endast 92 % av eleverna i årskurs fyra vaccineras mot difteri och stelkramp, vilket skulle bero på att en mängd små men ofarliga biverkningar har rapporterats. Men det är tillräckligt för att de inte skall våga gå vidare. Så länge de inte har stöd för medicinsk kompetens av sin tillsynsmyndighet törs de inte gå vidare. På samma sätt är det aktuellt nu i samband med vårens smittorapport att få ihop blanketter, skicka ut dem, ställa samman och skicka tillbaka dem till skolsköterskan. Det finns alltså viktiga uppgifter inom skolhälsovården som vacklar, som så att säga ramlat mellan stolarna och där skolsköterskorna inte känner att de har det stöd som lagen egentligen ger dem. Då är min fråga igen: Är statsrådet beredd att handfast, dock inte handgripligt, klargöra att skolverkets skyldighet är att följa skollagen, dvs. att utöva tillsyn?
Herr talman! Svaret på frågan är naturligtvis ja. Jag kommer att ta upp den akuta frågan så snart som möjligt med skolverket. Det finns många, det vill jag gärna säga, långsiktiga frågor om barns och ungdomars hälsotillstånd som jag tycker hör ihop med skolverksamheten och som bekymrar mig. Jag tycker att det är sorgligt om ingen känner ansvar för det. Dessutom rimmar tendenserna litet illa med vad som sker på skolområdet i övrigt, där ju skolbarnsomsorgen och skolan går ihop för att hitta en helthetssyn kring barnens situation. Här finns det anledning att både analysera och ta mer tid till att sätta sig in i frågorna och föra en ordentlig diskussion. Sedan får vi se var vi hamnar. Jag skall som sagt ta kontakt med skolverket, för det här är faktiskt någonting man måste reagera på. Innan vi har ändrat inställning får man i varje fall följa de regler som gäller.
Herr talman! De första grunderna för skolhälsovården i Sverige lades redan på 1830-talet. Det har bidragit till att vi har haft låga ohälsotal hos skolbarnen. Jag delar den inställning som statsrådet här framförde, att detta är en väsentlig del i skolans verksamhet, lika viktig som de pedagogiska målen. Den kompletterar de pedagogiska målen. Beträffande överföringen av ansvaret till socialstyrelsen tycker jag att ansvaret för skolbarnens hälsa måste ses i ett mycket vidare perspektiv än hälso och sjukvårdens organisation för vuxna människor, eftersom det här gäller att utnyttja alla resurser i samverkan med skolan -- fritid, kultur och socialt kunnande. Kontinuiteten i arbetet med barnen är faktiskt det allra viktigaste, viktigare t.o.m. än kontinuitet i andra sammanhang.
Statsrådet har enligt tidningsuppgifter uttalat att hennes målsättning är att bortemot var femte grundskoleelev skall gå i en privat skola vid slutet av 90-talet, om hon får råda. Är detta regeringens målsättning?

Herr talman! Visst kan vi alltid diskutera det här med differenser. Jag tyckte det var bra att få ställa frågan och få klarat ut om regeringen har någon målsättning. Nu har vi fått ett svar som åtminstone gäller tills propositionen om fristående skolor kommer. Jag vill passa på att fråga: När kommer den propositionen? En av anledningarna till att jag tvingats ställa denna fråga är att vi inte fått den. Hade vi fått propositionen, hade vi kanske vetat litet mera om motiven bakom regeringens och skolministerns uttalanden om privata skolor och hur bra valfriheten skall vara. Sedan måste jag säga att jag anser att skolministern förminskar eller inte ser de problem som kan uppstå om det blir en väldigt snabb utbyggnad av privata skolor och vi skall fördela pengarna i ett läge då vi måste skära ned i kommunerna. Jag tycker såsom socialdemokrat att det viktigaste är att alla barn får den bästa utbildningen. Jag vill än en gång fråga om inte skolministern verkligen ser några problem med detta.
Herr talman! Det finns ett ideologiskt skäl till att Ewa Hedkvist Petersen ser så många problem medan jag ser fördelarna. Det finns där en ideologisk skiljelinje. Visst finns de bekymmer. Nu tror jag inte, även om jag kanske önskar att det vore så, att det kommer att växa upp horder av fristående skolor, eftersom skolorganisationen är väl utbyggd i landet. Det finns faktiskt platser till alla barn. Det är ganska besvärligt och kräver ganska stora insatser att skapa nya skolor. Därför tror jag att den här förändringen kommer att ske successivt. Jag ser faktiskt inga större bekymmer med att klara av hanteringen. Däremot tycker jag att vi har ett faktiskt problem i dag: Man vill att alla barn skall ha plats i skolan och att alla barn skall få den bästa utbildningen. Den avgörande frågan är om det är Ewa Hedkvist Petersen, jag och andra nationella politiker som skall bestämma vilka skolor det skall vara eller om elever och föräldrar skall kunna ha ett inflytande över det hela. Från regeringens sida är inställningen helt klar: elever och föräldrar skall kunna välja. Detta har vi försökt förverkliga.

Herr talman! Jag hann inte svara på den frågan i mitt förra inlägg. Jag kan inte ge något exakt besked om när propositionen kommer. Min ambition är att regeringen skall vara klar så snart som möjligt, men vi har många propositioner i pipelinen, om man får uttrycka sig så. Det är viktigt att propositionen kommer snabbt, därför att många kommuner har sina egna skolpengsidéer. Det är viktigt att man har en ram som gäller för landet som helhet. Det är inte svårt för mig att sätta mig in i de administrativa och organisatoriska problemen, eftersom jag har kommunal erfarenhet själv. Men jag tycker inte man skall överdriva svårigheterna, vilket jag ibland har en känsla av att socialdemokraterna vill göra. Jag delar uppfattningen att vi har haft för många debatter om ekonomi och organisation i utbildningspolitiken och för få debatter om innehållet. Men den här typen av frågor handlar ju om organisation och inte så mycket om vad vi skall undervisa i och på vilket sätt. Det är faktiskt någonting som regeringen nu har tagit itu med. Vi för en intensiv diskussion om läroplansarbetet just nu, vilket jag tycker är väldigt positivt.
Herr talman! När jag vill att skolministern skall sätta sig in i vilka konsekvenserna blir, handlar det inte om administrativa och ekonomiska bekymmer. Det handlar om vilka konsekvenser det kan få för de elever som har problem i skolan och som har speciella behov. Det handlar om konsekvenserna för glesbygdsskolor; vilka elever det är som verkligen får välja och om det kan skapas segregation. Alla dessa bekymmer tycker jag det är väldigt viktigt att föra en diskussion om. Det är därför jag är så mån om att få reda på när propositionen kommer. Jag upplever att den har varit aviserad i flera veckor. Vi har på alla möjliga sätt försökt få reda på när den kommer. Vi har ställt frågor till skolministern och till departementet, men vi får inga besked. Vi hörde en regeringsföreträdare säga att den skall komma i år. Vi läser i tidningarna att det är problem i regeringen att komma överens om skolavgifter. Allt detta gör att man som riksdagspolitiker naturligtvis gärna skulle vilja se vad det är för förslag som regeringen kommer med. Vi vill gärna ha en proposition så att vi kan vara med och diskutera.
Herr talman! Jag kan försäkra riksdagen att när regeringen kommer med en proposition skall vi också få tid att diskutera den. När man skall ändra så radikalt som vi är på väg att göra när det gäller fördelningen av ekonomiska medel till utbildning, är det bra om regeringen ägnar de olika principfrågorna ett intresse. Det finns inte ett självklart svar på varje fråga. Det visar också vår diskussion här. Därför lägger vi ner möda och omsorg på detta. Jag törs som sagt inte svara på hur lång tid det tar att bli färdig med det. Vi kommer med ett förslag, och då skall vi självfallet diskutera alla de olika delarna och aspekterna bl.a. här i riksdagen.
Herr talman! Det är bra att få höra att vi snart kommer att få propositionen till riksdagen, så att vi här kan vara med och diskutera. Då kan vi diskutera vilka motiv som finns för att eventuellt ändra på hur pengarna skall gå mellan olika skolor, vilka motiv som finns för att stimulera privata skolor, och vi kan som opposition redovisa vår ståndpunkt. Jag vet också att det gäller många principfrågor. Jag har förstått av debatten i tidningarna och av olika uttalanden att det i regeringen finns delade meningar om t.ex. avgifter. Vad jag har förstått är det en av de frågor man har fastnat på. Det vore intressant om man som socialdemokrat hade möjlighet att få lägga fram synpunkter på dessa frågor. Jag hoppas att inte beslutsvåndan i regeringen och behandlingen av dessa principfrågor skall ta alltför lång tid, utan att vi snart skall ha ett förslag här i kammaren, så att vi kan föra en politisk diskussion om dessa mycket viktiga frågor.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder som planeras för att säkra att optisk luftbevakning kan användas i ett läge då radarsystemet eller delar av det har slagits ut. Regeringen har i försvarsbeslutspropositionen Investeringar i och underhåll av systemet bör därför avbrytas den 1 juli 1992. Regeringen anser emellertid att en enklare form av optisk luftbevakning bör övervägas. Regeringen har därför i 1992 års planeringsanvisningar -- vilka beslutades den 19 mars -- uppdragit åt överbefälhavaren att redovisa möjligheterna att skapa ett förenklat system och organisation för optisk underrättelseinhämtning m.m.

Herr talman! Får jag först säga att systemet med optiskt underrättelseinhämtning som princip är ett bra system. Det innebär att man kan rapportera inte bara flygrörelser utan också flygplanstyp, luftlandsättningar, bränder, explosioner och en rad andra saker. Kostnaderna är emellertid höga. Jag vill upplysa om att kostnaden för att behålla det nuvaranda systemet skulle bli 290 milj.kr., utöver kostnaderna för försvarsbeslutspropositionen för åren 1992--1997, alltså den tid som försvarsbeslutet avser omfatta. Det är pengar som dess värre inte finns till förfogande. Det är nu överbefälhavarens och chefens för flygvapnet sak att lägga fram ett förslag om hur ett nytt system skall se ut. Jag kan därför inte ge någon exakt bild av vad som kan bli möjligt. Man kan tänka sig att det blir något mindre omfattande än dagens system och att det i än högre grad kommer att bygga på frivilliginsatser. Den optiska luftbevakningen är ju flygvapnets i särklass största frivilligrörelse. Jag hoppas att vi skall kunna hitta ett system, som i princip klarar av det som den optiska luftbevakningen gör i dag men blir billigare och än mer tar i anspråk den frivillighet som finns.
Herr talman! Jag är tacksam och glad för det senaste beskedet som försvarsministern lämnade. Det är bra om vi kan få en idealitet kring detta och få människor engagerade till samma kostnad som i dag samtidigt som vi uppnår effektivitet. Detta kostar mycket pengar. Men den dag vi inte har något radarsystem har vi ingenting, om vi inte har optisk luftbevakning. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen kommer att utbetala ett visst statsbidrag till Älvdalens kommun även om kommunen blir fälld för brott mot vattenlagen vid domstolsprövning. Eftersom det har blivit ett komplicerat ärende måste tyvärr mitt svar bli ganska långt. Kommunen ansökte våren 1989 om extra skatteutjämningsbidrag till förebyggande åtgärder mot översvämningar genom schaktningar vid 3 100 000 kr. under förutsättning att kommunfullmäktige beslutade att vidta de enligt ansökningen planerade åtgärderna. Ett sådant beslut fattades också av kommunen. I bakgrundsbeskrivningen till frågan säger Lars 1990 beslöt att inte bevilja kommunens statsbidragsansökan efter att fråga om brottsmisstanke tagits upp i riksdagen. Jag förmodar att Lars-Ove Hagberg syftar på det uttalande finansministern gjorde den 3 april 1990, när han besvarade en fråga liknande den som nu har ställts till mig. Han uttalade då att regeringen skulle avvakta länsstyrelsens tillståndsprövning enligt naturvårdslagen innan slutlig ställning togs i bidragsärendet. Ministern sade också att ''brofrågan'' inte omfattades av bidragsansökan och därför inte skulle påverka tidpunkten för regeringens beslut. Det var alltså inte så att bidragsansökan avslogs. Eftersom oklarhet har rått beträffande projektets genomförande och omfattning har både den förutvarande och den nuvarande regeringen avvaktat med sitt slutliga ställningstagande i bidragsärendet. Några av anledningarna till att ärendet har dragit ut på tiden är att projektet kräver tillstånd enligt såväl vattenlagen som naturvårdslagen, och att kommunen har vidtagit åtgärder utan att ha behövliga tillstånd. har kommunen fått tillstånd enligt vattenlagen att utföra projektet med undantag av en provisorisk överfart över Österdalälven. Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Domen har överklagats hos vattenöverdomstolen, som i särskilt beslut avslagit klagandens yrkande om att tillståndet inte skall få utnyttjas förrän domen har vunnit laga kraft. Vattenöverdomstolen har ännu inte slutligt avgjort ärendet, men det av vattendomstolen beviljade tillståndet gäller alltså och får, enligt båda domstolarnas beslut, utnyttjas. februari 1991 har kommunen, efter det att schaktningsarbetena hade påbörjats, fått tillstånd enligt naturvårdslagen att vidta förebyggande åtgärder mot översvämningar. Beslutet innebar bl.a. ändrade villkor för schaktningsarbetena, jämfört med kommunens ursprungliga planer. Av beslutet framgår vidare att Älvdalens kommun skall i samråd med länsstyrelsen och naturvårdsverket utarbeta en plan angående iordningställande och underhåll av det schaktade området. Regeringen har överlämnat åt länsstyrelsen att övervaka att planen utarbetas och efterföljs. Enligt uppgift från länsstyrelsen har den begärda planen upprättats och besiktningar genomförs kontinuerligt.

Oavsett vad en domstolsprövning leder till, påverkas inte regeringens bedömning i bidragsfrågan, eftersom bron, som nämnts, inte ingår i bidragsunderlaget. februari 1992 hemställt att regeringen dels förordnar om omedelbar utbetalning av det preliminärt beviljade bidraget om 3 100 000 kr., dels beviljar kommunen ytterligare extra skatteutjämningsbidrag motsvarande de faktiska kostnaderna. Dessa uppges till drygt 7 milj.kr. Statens räddningsverk har tillstyrkt att kommunen erhåller det preliminärt beviljade beloppet och anser att frågan om eventuellt ytterligare bidrag får prövas senare. Enligt uppgift från länsstyrelsen är arbetena så gott som slutförda och har genomförts inom ramen för beviljade tillstånd. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt har regeringen gjort bedömningen att kommunen har uppfyllt de krav som rimligen kan ställas för att erhålla det preliminärt beviljade bidraget. Regeringen har därför beslutat att slutligt bevilja kommunen 3 100 000 kr. och att frågan om eventuellt ytterligare bidrag får prövas tillsammans med övriga kommuners framställningar avseende bidragsåret 1993. Mitt svar på Lars-Ove Hagbergs fråga är att bidraget kommer att betalas ut i juni 1992.

Herr talman! Jag skall inte upprepa hela det långa svaret. Det har jag sannolikt inte tid till. Jag kan ändå konstatera att vi tycks vara överens om att bron inte ingår i bidragsärendet. Av den tidigare behandlingen av ärendet framgår att regeringen skulle avvakta länsstyrelsens tillståndsprövning enligt naturvårdslagen. Nu finns ett sådant tillstånd. Kommunen har upprättat den aktuella planen och den har följts. Det har övervakats ganska noga. Pengarna kommer att utbetalas i juni i år.
Herr talman! I så fall fortsätter jag att ställa frågan. Om denna å hade ingått i bidragsunderlaget, hade regeringen då betalat ut bidraget? Naturligtvis ingår den inte i underlaget. Det handlar här om ett brott, ett tilltag, som kommunen har gjort för att åstadkomma det som man fick tillstånd för. Och det är det som man blir åtalad för. I sin spetsfundighet säger regeringen att bron inte ingick i bidragsansökan och därför betalar vi ut bidraget för utförda arbeten. Jag menar att det hela är en enda handläggning. Det är egentligen litet tråkigt att just finansminister Folkpartiet, på något vis legaliserar en socialdemokratisk betongpolitik, som innebär att miljön skövlas hur som helst framöver. Att finansministern nu får lov att bevilja stöd till naturskövling tycker jag är beklagligt.

Herr talman! Med den inställning som man har och med den tolkning som man gör från statsmaktens sida legaliserar man kommunernas agerande och uppmuntrar kommunerna till brott mot vattenlagen, naturvårdslagen och naturresurslagen. Det budskap som finansministern tydligen ger till alla dem som håller på med dessa frågor måste alltså vara: Kör i gång bara, se bara till att det inte finns med i bidragsunderlaget till staten. Dessa frågor är mycket känsliga, omfattande och svåra att hantera, eftersom man har med betongpolitiker och hänsynslösa naturskövlare att göra.

Herr talman! Jag delar Åke Carnerös uppfattning att det skulle vara utomordentligt bra om de här statliga lokalerna kunde utnyttjas även när ordinarie arbetskraft inte arbetar i byggnaden. Detta har också blivit lättare att förverkliga tack vare den förordning som trädde i kraft så sent som i somras. Myndigheterna får faktiskt också behålla inkomsterna från uthyrningen. Det borde därför finnas ett intresse från myndigheternas sida att tillgodose önskemål om att få hyra ifrågavarande lokal. I en del fall kan det naturligtvis innebära betydande praktiska problem, som att kontorsrum och andra rum måste stängas av och bevakas. I praktiken kan det bli så pass dyrt att en del föreningar därmed inte är intresserade. Det vore emellertid bra om myndigheterna utnyttjade den här möjligheten, som redan finns, och jag hoppas att nämnda förordning, med den möjlighet som den erbjuder, har blivit mer känd för myndigheterna tack vare den fråga som Åke Carnerö nu har ställt.

Herr talman! Jag tycker i och för sig att det är bäst om folkrörelserna och föreningarna själva förvaltar sina pengar och själva avgör på vilket sätt de vill andvända sina medel. Det vore kanske mindre ändamålsenligt att försöka hjälpa folkrörelserna via subventioner till myndigheterna. Det skulle kunna styra folkrörelsernas användning av lokaler till vissa typer av byggnader, vilka kanske inte sammanfaller med deras egna önskemål. Den lösningen förefaller faktiskt mindre användbar. Jag tror att detta mycket handlar om att upplysa både myndigheter och föreningar om att denna möjlighet finns. För alla statliga lokaler finns det ju inte hårda krav på bevakning och avstängning, utan det kan finnas lokaler som dessa krav inte gäller för.
Herr talman! Om det nu är så som statsrådet säger att informationen inte har gått fram, tar jag det som ett löfte om att regeringen kan tänka sig att så småningom och på ett bättre sätt upplysa om denna uthyrningsmöjlighet. Jag känner inte till om det rör sig om brist på information i nämnda fall.

Herr talman! Ines Uusmann har frågat mig vilken strategi jag har för att förverkliga ett förbud mot bensindrivna bilar från år 2000. Lena Klevenås har frågat mig vilken tidsgräns jag kommer att sätta för bilindustrin och drivmedelsbranschen när det gäller att introducera rena fordon och rena bränslen. Berndt Ekholm har frågat mig vilken strategi jag har inför medlemskapsförhandlingarna med EG när det gäller framtida avgasbestämmelser. Margareta Winberg har frågat mig vilka initiativ jag har tagit för att redan nu förbereda nästa steg i miljöklassindelningen av fordon. Inga-Britt Johansson har frågat mig på vilket sätt jag förbereder nästa steg i utvecklingen av rena fordonsbränslen. Kent Carlsson har frågat mig vilka ytterligare initiativ jag avser att ta för att förändra storstädernas trafiksystem så, att inte människor och miljö tar skada. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. En snabb introduktion av renare fordon och bränslen är en avgörande förutsättning för att trafiken skall kunna bidra till att miljömålen uppnås. Beträffande Berndt Ekholms fråga om avgaskraven och EG vill jag säga följande. Sverige har i dag mer långtgående avgaskrav i fråga om personbilar än vad man har inom EG. Från 1993 kommer Sveriges och EG:s avgaskrav för både tunga och lätta fordon att ligga på liknande nivå. Vissa skillnader kvarstår dock när det gäller kravens konstruktion och system för fordonskontroll. Inför ett närmande till EG utarbetas för närvarande inom EFTA:s ram en redovisning av vilka punkter man anser vara viktiga att beakta inför framtida eventuella gemensamma europeiska krav. De punkter som har diskuterats i detta sammanhang handlar om att åstadkomma ett effektivt system för kontroll av fordon, hållbarhetskrav riktade mot tillverkaren, kravnivåer för utsläpp av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar, användning av ekonomiska styrmedel för att påskynda introduktionen av renare fordon samt åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Kravnivåerna bör vara baserade på bästa tillgängliga teknik. För mitten av 90-talet motsvaras det av de krav som tillämpas i Kalifornien och som kommer att införas federalt i USA 1994. Enligt min mening bör detta vara utgångspunkt för diskussionen med EG om kommande gemensamma krav med sikte på år 1996. Vid mina kontakter med miljö och trafikansvariga inom EG-kommissionen har jag inte funnit anledning att ändra dessa ambitioner, utan jag förväntar mig att de skall kunna uppnås i samverkan med EG. Beträffande Margareta Winbergs fråga vill jag säga att miljöklassning av fordon i kombination med ekonomiska styrmedel är ett effektivt sätt att påskynda introduktionen av renare fordon. Effekten kan förstärkas av den nyligen höjda skrotningspremien. Miljöklassning ger viktiga signaler till både tillverkare och bilägare om vilka krav som kan förväntas bli obligatoriska längre fram i tiden. Inom EG har intresset för denna typ av instrument ökat på senare tid, och det är min övertygelse att det skall gå att finna gemensamma lösningar på system för miljöklasser och andra sådana styrmedel där en harmonisering är nödvändig. När det gäller Ines Uusmanns fråga vill jag först hänvisa till regeringsförklaringen, där det framhålls att arbetet med att ersätta fossilbränslen skall påskyndas. Målet är att nya fordon skall kunna drivas utan fossilbränslen. Miljövänliga bränslen skall gynnas särskilt. Den ändrade beskattningen av ren etanol skall ses som ett led i införandet av renare bränslen. I samband med vidareutvecklingen av miljöklassning av fordon bör det enligt min mening övervägas att komplettera miljöklasserna med koldioxidkrav och att införa ytterligare en miljöklass med mycket långtgående miljökrav, som förutsätter alternativa drivmedel eller eldrift. Införandet av en sådan miljöklass kan bli ett kraftfullt incitament till en introduktion av alternativa drivmedel. Med detta har jag också svarat på Inga-Britt Johanssons fråga om nästa steg i utvecklingen av rena fordonsbränslen. Lena Klevenås fråga om tidsgränser för bilindustrin och drivmedelsbranschen har jag delvis besvarat genom att ange att målet är att i samverkan med EG åstadkomma skärpta obligatoriska avgaskrav och vidareutvecklade miljöklasser, som uppfyller den ambitionsnivå som jag nyss nämnde, med sikte på att införas 1996. Jag kan dessutom nämna att det är min avsikt att bjuda in den svenska bilindustrin att redovisa sina planer för att förbättra fordonen miljömässigt. Detsamma gäller för drivmedelsföretagen. Därefter får en samlad bedömning och översyn ske av ambitionsnivå och tidsplan. Som svar på Kent Carlssons fråga om storstädernas miljösituation vill jag framhålla att kommunerna har ett stort ansvar när det gäller att minska de lokala miljöproblemen liksom att minska tätorternas bidrag till de storskaliga utsläppen. Viktiga instrument är här den fysiska planeringen och utformningen av trafiksystemen. Reglerna för reseavdrag ses för närvarande över. Vidare kan också nämnas att regeringen nyligen tillsatt en utredning för att ta fram en samlad handlingsplan mot buller, som är ett stort miljöproblem särskilt i storstäderna.
Herr talman! Jag börjar med att tacka för svaret. Jag upplever det litet som att det är regeringens nya giv att gå ut stort och lova mycket runt, men när man granskar korten är det hela rätt så tunt. Det finns ett ordstäv som jag inte kan låta bli att tänka på i det här sammanhanget, nämligen att tomma tunnor skramlar mest. Jag ställde en mycket konkret fråga: Vilken strategi har miljöministern för att åstadkomma det som man kunde läsa om i vårt liv och husorgan Aftonbladet under mellandagarna, då vi hade tid att läsa tidningar, nämligen att bensinbilarna skulle förbjudas till år 2000. Jag blev både imponerad och glad. Jag är själv precis som miljöministern storstadsbo -- vi bor ju i samma region -- och gladde mig åt att det nu skulle bli någonting av med det här. Jag kunde inte drömma om att i ett frågesvar få en hänvisning bara till regeringsförklaringen. Det är bra med mål, och dessa ställer jag naturligtvis upp på och respekterar. Men vad skall det rent konkret bli av dessa mål? Beskattningen på ren etanol skall bli lägre, och det är bra. Miljöministern sade att man skall överväga att komplettera miljöklasserna med koldioxidkrav, vilket också är bra. Men hur skall man få bilister i Stockholms län att ändra sitt beteende så, att de köper en icke bensindriven bil, herr Johansson?
Herr talman! Också jag vill tacka miljöministern för svaret. Det är bra med en snabb introduktion av renare fordon och bränslen, något som vi alla längtar efter. Jag undrade när miljöministern bedömer att detta kan ske. Hur lång tid skall bilindustrin få på sig? Hur lång tid tar det innan vi har en uppbyggd infrastruktur för biobränslen? Jag har i dagarna hört att Lidköping skall lägga ned sin etanoltillverkning. Enligt bilbranschen är det just bränslet som saknas. Motorerna och teknikerna lär finnas. Jag undrar: Vilka krav kommer miljöministern att ställa på bilindustrin och på drivmedelsbranschen vid det möte som skall hållas? Vilka styrmedel kommer att användas? Är tidsangivelsen år 2000 realistisk? I så fall gratulerar jag.